Herr talman! Sven G. Andersson säger att inte heller vi i vår motion har pekat ut vilka områden som nuvarande produktion skulle kunna kompletteras med. Nu är det kanske inte motionärernas uppgift att göra detta. Det är väl viktigare att vi pekar på nödvändigheten av att vidga produktionen för att sysselsättningen skall kunna tryggas. Jag är, Sven G. Andersson, övertygad om att det finns en rad områden i samhället som bör kunna tillgodogöra sig den teknik som ändå finns vid Luxor. Jag tycker att utskottet flyr undan från sitt ansvar när det bara viftar bort våra synpunkter med hänvisning till att vi inte angivit en färdig lösning. Jag har också pekat på de andra säregenheterna i utskottets skrivning. Jag skulle vilja veta vilka slutsatser Sven G. Andersson drar av propositionens förslag rörande ägandeförhållandena. Har inte vi motionärer rätt i vår slutsats att statliga pengar skall användas för att rekonstruera företaget för att detta sedan på nytt skall kunna bli privatägt? Vi tycker att det är en för passiv hållning när man använder statliga medel på det sättet. Det verkar som om näringsutskottet tror sig ha hittat ett dräpande argument när man skriver att företagsledningen och de anställda är bäst skickade för uppgiften att bedöma hithörande frågor. Jag vill då bara be Sven G. Andersson att notera att de krav som vi fört fram i vår motion mycket väl svarar mot krav som de anställda och de fackliga organisationerna vid Luxor har rest.
Herr talman! Det är ofta så här i kammaren att vi bollar med ord. Det gör både jag och Nils Berndtson vid olika tillfällen, och jag tror att vi gör det nu också. När företaget nu fått en ny ledning är det självklart att denna har som målinriktning att få företaget på fötter. Man får se över hela produktionen och undersöka om man kan vidga den. Man har klart för sig att vissa produkter inte är lönsamma att tillverka. Inte heller vissa komponenter som man tillverkat utanför företaget har varit lönsamma. Jag förutsätter att man med den ledning företaget har i dag och med de insatser personalen kan göra inte kommer att sitta med armarna i kors. Man kommer självfallet att försöka finna andra produkter för att upprätthålla en hög produktion och sysselsättning. Några ord om ägarförhållandena. I propositionen sägs att man efter en rekonstruktion kan tänka sig att det blir ett privat företag som tar över. Om ett företag i denna bransch har förutsättningar att utvidga och vidareutveckla Luxor, bör man inte säga nej härtill så långt i förväg. Den tyngd som ett sådant övertagande innebär kan behövas för att företaget skall komma ut på den internationella marknaden. I Amerika har man i dag bara kvar en TV-tillverkare. De övriga är utslagna av japanerna. I Europa har vi på elektroniksidan ytterst få tillverkare av TV-apparater. Det kanske därför behövs att det blir en ny ägare för företaget. Det vet vi ingenting om i dag, men jag tycker att man inte bör låsa dörren. Låt oss vara eniga om att det är viktigt att företaget kompletterar sin produktion med produkter som går att sälja, så att företaget kan hålla sin personal i arbete.

Herr talman! Den aviserade nedläggningen av Luxors anläggningar i Karlsborg i Skaraborgs län är ett allvarligt regionalpolitiskt bakslag för länet. Denna anläggning har etablerats i Karlsborg av just lokaliseringspolitiska skäl. Detta är i och för sig — med anknytning till den nyss avslutade regionalpolitiska debatten — ett exempel på att stöd kan lämnas till kommuner utanför stödområdet. I motionen 2541 har Karl Leuchovius och jag hemställt att riksdagen i samband med behandlingen av propositionen 192 skall uttala att de föreslagna åtgärderna skall genomföras på ett sätt som i möjligaste mån eliminerar riskerna för en nedläggning av fabriken i Karlsborg. Det är glädjande att motionen blivit så välvilligt behandlad av näringsutskottet. Ett enigt näringsutskott anför: ”Om det visar sig att den minskning av antalet sysselsatta är den enda utvägen att säkerställa lönsam produktion i framtiden vid Luxor förutsätter utskottet att regeringen aktivt verkar för att nya arbetstillfällen tillförs de orter som drabbas. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett uttalande av denna innebörd. Ett sådant uttalande ligger i linje med önskemålet i motionen 1978/79:2541.” I detta sammanhang erinrar utskottet om att arbetsmarknadsutskottet i betänkandet om regionalpolitiken har uttalat ”att det kan finnas skäl för samhället att stödja projekt som ger varaktig sysselsättning inom bl.a. Karlsborgs kommun”. Då jag på grund av mitt engagemang i regionalpolitiken inte hade tillfälle att närvara då näringsutskottet fattade det här beslutet, vill jag tacka utskottet för att man behandlat motionen så här positivt. Speciellt vill jag rikta ett tack till vännen Arne Blomkvist, som särskilt har medverkat till detta.

Herr talman! Eftersom ett enigt utskott har ställt sig bakom betänkandet vill jag bara understryka det som Sven G. Andersson tidigare har anfört när det gäller själva ställningstagandet till ägandefrågan. Jag vill gärna instämma i vad utskottet anför i sitt utlåtande: ”Avsikten är att säkerställa att företaget kan drivas vidare på en sund ekonomisk bas, varigenom sysselsättningen kan säkerställas för framtiden. Frågan om olika ägaralternativ — även statliga — får övervägas senare.” Jag tycker att just detta utskottets ställningstagande är viktigt, men det blir riksdagen som kommer att ta ställning till i vilken form företaget skall drivas vidare. Under den regionalpolitiska debatten här tidigare har jag, herr talman, liksom flera andra ledamöter från Skaraborgs län tagit upp aktuella regionalpolitiska problem i vårt hemlän. Vi har, var och en från egna utgångspunkter, sökt att spegla den verklighet som invånarna i Skaraborgs län lever i, och jag tror att de som lyssnade på oss uppmärksammade att vi alla var på det klara med att Karlsborg är en kommun som befinner sig i utsatt läge. Med den kännedom därom som vi har och med hjälp av allt det material som stått till vårt förfogande tycker vi det är riktigt att framhålla att det behövs många nya arbetsplatser för att få till stånd tillfredsställande sysselsättning i denna kommun. Det är klart att föreliggande förslag om att staten bör medverka till en rekonstruktion av Luxor kan ytterligare förvärra den besvärliga arbetsmarknadssituationen, inte bara i Karlsborg utan självfallet också i Motala. Jag kan emellertid försäkra att näringsutskottet har behandlat den här frågan mycket ingående.

Eftersom vi nu har industriminister Huss här vill jag till protokollet gärna läsa in några meningar från utskottets betänkande som i detta sammanhang har mycket stor betydelse. Utskottet skriver bl.a. följande: ”Utskottet är medvetet om att det — som ett led i åtgärder i syfte att säkerställa Luxors framtid — kan visa sig nödvändigt att på sikt minska antalet sysselsatta inom företaget. Sådana åtgärder måste dock bygga på att ett genomarbetat utredningsunderlag tas fram i samverkan mellan företagsledningen och företrädare för de anställda. Pågående MBL-förhandlingar har bl.a. till syfte att säkerställa att så sker.

Herr talman! Med detta ber jag också att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan.

Herr talman! Med anledning av Arne Blomkvists avslutande ord, att han förutsatte att jag med uppmärksamhet följer utvecklingen, vill jag säga att det gör jag. Därför kan jag också ge det omdömet om situationen nu, att det f. n. går bra för Luxor. Man har mycket god avsättning för vissa av sina produkter, t.ex. hemdatorer, men även andra.

Utvecklingen nu är gynnsam. Men man skall icke i förskott ta ut glädjen över en tendens som ännu är helt ny. Man bör avvakta om den håller i sig också framöver. Om den gör det, är det det bästa som kan hända för personalen vid Luxor.
Herr talman! Det lät väldigt rart med de där artighetsbetygelserna mellan moderaten Sten Svensson och socialdemokraten Arne Blomkvist. Faran är bara att det bakom dem också ligger lika värderingar, och det oroar. Jag måste fråga Arne Blomkvist: Vari består sund ekonomisk bas för den fortsatta driften? Jag vill erinra om att de fackliga organisationerna vid Luxor, som har erfarenhet av den privata spekulationens följder, tydligen anser att det vore en sund ekonomisk bas om staten tog över ansvaret för den fortsatta driften och att man inte bara använde statliga medel för att snygga upp efter de tidigare ägarna och göra företaget attraktivt för nya spekulanter.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i två motioner krävt ett förstatligande av den svenska dataindustrin. Motionerna har hänvisat till behandlingen i detta betänkande av propositionen 189. Vi har ansett det önskvärt att samhället i form av ett förstatligande får ett större inflytande över just dataindustrin, som är en industrigren stadd i snabb utveckling. Det påpekas i utskottsbetänkandet att det redan finns statlig insyn i dataindustrin genom hälftenägandet i Datasaab. Men vi anser detta vara otillräckligt och menar att staten skall skaffa sig en fullständig kontroll över denna industribransch. Vi har också begärt att man skall göra insatser för att utveckla mikrodatorer och andra liknande teknologier inom detta område. Jag yrkar härmed, med hänvisning till motiveringarna i motionerna, bifall till vpk:s motioner 1525 och 2467.
Herr talman! Vpk:s motionsyrkande om ett förstatligande av dataindustrin kan — självfallet, skulle jag vilja säga — inte bifallas. Jag vill understryka att man från statens sida vidtar ytterligt kraftfulla åtgärder för att stärka dataindustrins ställning. STU har arbetat fram ett förslag till åtgärder när det gäller forskning och utveckling på elektronikområdet till en kostnad på 75 milj.kr. Vidare har en utredning tillsatts för att se över hela elektronikområdet. Det är enligt utskottet viktigt och angeläget att man följer utvecklingen och stöder forskningen samt att företagen tillvaratar alla tänkbara möjligheter för att få en mycket fast marknad här i Sverige. Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan.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

Om lantbruksstyrelsen köper skog betalas marknadsmässig ränta, dvs. 10,5 96 i dag. Denna ränta betalas över statsbudgeten. Det skall vi hålla i minnet.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 Dessutom är det fråga om att överföra bolagsskog till kronoskog och i någon mån bondeskog, eftersom en del kommer att avyttras till enskilda om lantbruksstyrelsen föreslår det. Om riksdagen skulle fastställa en högre ränta än 4 96, kommer domänverket inte att vara berett att köpa de aktuella fastigheterna. Det kan nämnas att domänverket egentligen inte anser sig kunna erhålla en avkastning på mer än 3 8, varför man redan betraktar de 4 96 som nu föreslås som en eftergift. Till sist skall nämnas att domänverket f. n. står för mycket av leveranstryggheten inom skogsbruket.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

Herr talman! Gör man en jämförelse med andra tänkbara köpare framgår följande: Om lantbruksstyrelsen köper skog, betalas marknadsmässig ränta, dvs. 10,5 96 i dag. Denna ränta betalas över statsbudgeten. Om en enskild person köper med lånade pengar, kan han dra av räntan vid beskattningen, vilket innebär att nettokostnaden blir 4 96. Toch för sig kan det tyckas att det är en låg ränta som domänverket betalar, men den står i paritet med vad en enskild betalar, så det är inte fråga om någon särskild favör för domänverket.

Herr talman! I dag kommer riksdagen att fatta ytterligare ett viktigt beslut som gäller den svenska varvsnäringens framtid. Vi har ju under de senaste två tre åren haft anledning att upprepade gånger återkomma till frågan om varvens framtid. De tidigare besluten har gällt hur svensk varvsnäring skall kunna fortleva samtidigt som den nödvändiga anpassningen till en förändrad världsmarknad sker. Senast i höstas fattade vi beslut om neddragningar av produktionskapaciteten till en långsiktigt realistisk nivå. Vi hade då, precis som vid dagens beslut, att räkna med en betydande osäkerhet om den internationella utvecklingen. För det är ju den som, liksom för de flesta av våra industrigrenar, är den helt dominerande faktorn för möjligheterna i framtiden. Vid alla sådana beslut som innehåller betydande moment av osäkerhet gäller det mer att fatta beslut som ger viss handlingsfrihet under förhållandevis realistiska antaganden än att driva en viss principiell linje. Vi har prognoser som pekade på att en neddragning om minst 30 26 av kapaciteten skulle kunna bli nödvändig under en treårsperiod. Mot det stod dels önskan att bevara så stor del av varvsindustrin som möjligt, dels det faktum att prognoser har slagit fel tidigare och trender brutits. Den avvägning som vi då kom fram till var att räkna med en 20-procentig neddragning under två år och att efter hand få säkrare bedömningar om den fortsatta utvecklingen. Vi lät således önskan om viss handlingsfrihet gå före önskan om en längre planperiod. Samtidigt gav vi en trygghetsgaranti för de anställda som medger att de nödvändiga förändringarna kan ske i socialt acceptabla former. Vi står i en liknande avvägningssituation i dag. Vi vet att varvsindustrin självfallet vill ha säkerhet om gällande stödformer för så lång tid som möjligt. Samtidigt är det ett önskemål från samhällets sida att inför det varvsbeslut som skall fattas våren 1980 bevara handlingsfriheten. Det är också ett samhällsintresse att inte besluta om stödformer för så lång tid att världsmarknadssituationen gör dem onödigt generösa. Särskilt mot bakgrund av att vi redan inom ett år kommer att få tillfälle att på nytt ta ställning till varvsindustrins utveckling förefaller det nu onödigt att lägga fast beställarstödet för en längre tid än regeringen och näringsutskottets majoritet förordar. Det har under det här riksmötet rests krav på planer och långsiktighet i besluten som aldrig tidigare. Visst är det bra med planer och långa perspektiv, men vi måste samtidigt vara medvetna om vår begränsade förmåga att ge dessa planer en god träffsäkerhet i det längre perspektivet. Jag och andra har tidigare under det här riksmötet fäst uppmärksamheten på det faktum att verkligheten inte alltför sällan har oförskämdheten att avvika från av oss gjorda antaganden och trendutdragningar. Det har också givits exempel här i kammaren, såväl små som stora, på hur planer har misslyckats och utvecklingen vänt. Stålverk 80 har nämnts. Vi planerade för en kraftig ökning av kapaciteten inom handelsstålsområdet och kunde bara en kort tid senare konstatera att den redan befintliga kapaciteten var alldeles för stor. I långtidsutredningen 1975 förutsågs knappast en enda av de genomgripande branschkriser som skulle komma att skaka vårt näringsliv och vårt samhälle ett par år senare. Även i bedömningen av de ekonomiska konjunktursvängningarna tar vi ibland miste — också på relativt kort sikt. Låt mig citera några rader av förre finansministern Sträng, vilka han yttrade här i kammaren för ganska exakt tre år sedan, dvs. några månader innan varslen kom och hela branscher hotade att falla. ”Den allmänna slutsatsen av vad de har att säga är, menar jag, att vi bör kunna vara garanterade en trygg och god sysselsättning under den tid som vi nu närmast kan överblicka. Man kan ställa olika anspråk på hur lång tid det skall vara fråga om. Låt mig dock säga här att den internationella konjunkturuppgången ändå är ett så bastant markerat faktum att den kommer att hålla i varje fall under 1977. I vissa personliga samtal jag har haft med ledande politiker ute i världen är man beredd sträcka den ytterligare något år fram i tiden.” Jag har med de här exemplen inte velat hävda att all planering är farlig eller onödig. Men det jag vill ha sagt är att all planering måste göras med beaktande av handlingsfriheten. Därmed har också sagts att den bästa planeringen inte är den mest långsiktiga utan den som kombinerar planeringens skenbara trygghet när det gäller utvecklingen med möjligheter att successivt revidera förutsägelserna med hänsyn till den faktiska utvecklingen. Just nu arbetar delegationen för de mindre och medelstora varvens framtid. Den kommer att presentera sina slutsatser under hösten. Då har vi på ett avgörande sätt kompletterat beslutsunderlaget inför riksdagsbeslutet nästa vår. Att innan det beslutet fattas binda upp sig för långsiktiga planer och förlänga garantitider skulle kunna skapa en besvärande situation inte minst vad gäller besluten om de mindre varvens framtid. Jag vill också erinra om att utskottet och riksdagen så sent som i höstas avvisade liknande förslag om en förändring av beställarstödet. Som jag försökt visa har något nytt inte framkommit som ger anledning att ändra på den inställningen. Tvärtom befinner vi oss nu ett halvt år närmare nästa stora varvsbeslut. Från socialdemokratiskt håll finns också en reservation beträffande medelsberäkningen. Enligt den reservationen skulle ytterligare 590 milj.kr. anslås för beställarstödet. Utskottets majoritet instämmer i regeringens bedömning att 1 250 milj.kr. är en väl avvägd summa. Som skäl för reservationens högre beräkning anförs att varven inte kan få full beläggning om riksdagen godtar den av regeringen gjorda medelsberäkningen. Jag kan inte dela den bedömningen. Dels kan vissa order tänkas komma som inte kräver beställarstöd. Dels kan världsmarknaden utvecklas på ett sådant sätt att den totala efterfrågan ökar. Slutligen har vi också att göra en avvägning gentemot andra angelägna behov och att ta hänsyn till budgetunderskottet. Det torde knappast vara ägnat att ge trovärdighet åt talet att budgetunderskottet är vårt största problem om man samtidigt i en rad frågor yrkar på ytterligare medel. Det är vid det här laget åtskilliga hundratals miljoner kronor som, om alla krav hade bifallits av riksdagen, skulle ha tyngt budgetunderskottet. Jag menar att vi är tvungna att ta ett övergripande ansvar för den ekonomiska situationen i varje beslut vi fattar. Visst kan man hitta angelägna behov, och säkert skulle ett större medelstillskott till beställarstödet öka säkerheten. Men vi måste också göra en rimlighetsbedömning. Det är redan så att betydande summor satsats för att omstrukturera svensk varvsindustri. Därtill har de anställda fått en unik trygghetsgaranti. Att ytterligare öka på beställarstödet, utöver vad som bedöms som nödvändigt av vår expertis, skulle inte vara ansvarigt. Herr talman! Jag har uppehållit mig vid de socialdemokratiska reservationsyrkandena. Låt mig till sist helt kort beröra den reservation från centerpartiet som gäller fiskefartyg. I reservationen hävdas att storleksgränsen för beställarstödet bör slopas, så att även mindre fiskefartyg kan få beställarstöd. Låt mig i likhet med utskottet få påpeka att beställarstödet redan i dag kan utgå och utgår till sådana fartyg. De varv som bygger fiskebåtar är väl medvetna om möjligheten att trots den generella storleksgränsen erhålla beställarstöd. Även om syftet sålunda var gott i centerinitiativet kan jag inte — vilket inte heller utskottsmajoriteten i övrigt kan — finna att någon justering på den här punkten är nödvändig. Möjligheten existerar ju redan och utnyttjas. Herr talman! Med stöd av vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Varvsindustriföreningen var väl inte heller nöjd med vårt förra beslut, och det är också sällan som man från någon organisation eller något statligt bolag som erhåller medel får höra att mottagaren är helt nöjd med vad den får. Men jag tycker ändå att ingen kan komma ifrån det faktum att det — med rätta — gjorts enorma satsningar på varven och på olika sysselsättningsskapande åtgärder. Man har nu inte kunnat förbruka alla de pengar som anvisats härför utan för över viss del av dessa till beställarstödet. Jag pekade vidare i mitt anförande på sysselsättningsgarantin, vilken Hugo Bengtsson känner mycket väl till, liksom på att det inte har gått ett år sedan vi fattade beslut härom. Jag kan inte säga hur avgången från varven har organiserats, men det finns ändå en — om också nyinförd — unik statlig sysselsättningsgaranti, som gäller under två år. Det finns alltså inte någon grund för att påstå att vi ställer folk på gatan genom detta beslut.

Herr talman! Jag vill säga till Hugo Bengtsson att Svenska Varv fick 2 milj.kr. genom beslutet med anledning av varvspropositionen. Det anslogs 300 milj.kr. i lokaliseringsstöd till berörda områden. Det finns vidare särskilda anslag på 75 milj.kr., bl.a. till utvecklingsfonden. Vidare finns denna post på 265 milj.kr. för sysselsättningsstöd. Såvitt man kan bedöma finns det ingen anledning att tro att pengar skall saknas när det gäller realistiska projekt. Jag tror inte att någon del av landet har fått så stora anslag för sysselsättningsfrämjande åtgärder som just varvsregionerna. Jag tycker också att det är riktigt att regeringen har satsat så kraftigt på dessa regioner. Enligt vad jag i dag har inhämtat finns det kvar flera miljoner av denna post på 265 milj.kr. för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Det finns alltså pengar. Jag tror dessutom att vi kan utgå från att det i nästa varvsproposition kommer att föreslås medelsanvisningar som syftar till att hålla sysselsättningen på en hög nivå.

Herr talman! Anledningen till att jag begärt ordet i detta ärende är att jag vill ha läget klarlagt när det gäller bidrag till sysselsättningsåtgärder inom varvsregionerna samt att det föreligger en s-reservation på denna punkt. När det gäller alternativ produktion vid varven var vi i centern ensamma om att redan 1976 förorda och reservera oss för en kraftig och målmedveten satsning på detta område. Något gehör vann vi dess värre inte 1976 från övriga partier, och varven förlorade därmed värdefull tid för nödvändig satsning på och övergång till alternativ produktion. Det är glädjande att socialdemokraterna i dag är litet mer positiva. I dag är det så att alla partier — inte minst socialdemokraterna — är ense om att varven måste söka övergå till alternativ produktion för att kunna överleva på en nedbantad nivå. Även vid andra företag i varvsregionerna — som hitintills i betydande omfattning fungerat som underleverantörer till varven — måste man satsa på alternativ produktion för att kunna sysselsätta sina nu anställda och helst även skapa nya jobb. Mot den bakgrunden är det oroande att utskottet inte är enigt i bedömningen av om det nu finns erforderliga statliga bidrag avdelade för detta stöd. Statsrådet har bedömt att av de 265 milj.kr. som i tilläggsbudgeten avsattes för Bidrag till sysselsättningsåtgärder inom varvsregionerna under budgetåret 1978/79, dvs. det budgetår som utlöper om ca tre veckor, kommer högst 115 milj.kr. att bli utnyttjade för avsett ändamål. Mot denna bakgrund omfördelar industriministern 150 milj.kr. för lån inom beställarstödets ram. Förslaget accepteras av majoriteten men inte av socialdemckraterna. Jag måste därför fråga industriministern eller utskottsmajoritetens talesman: Är det helt klarlagt att nyssnämnda åtgärd inte får till resultat att medel kommer att saknas för genomförandet av något projekt för alternativ produktion? Min andra fråga gäller egentligen samma sak men avser det kommande budgetåret: Kan industriministern och utskottsmajoriteten garantera att alla realistiska projekt för alternativ sysselsättning såväl vid varven som vid andra företag i varvsregionerna kan erhålla bidrag inom den anslagsram som finns fastställd för budgetåret 1979/80? Svaren på de här frågorna kommer att bli avgörande för min och andra västsvenska centerpartisters röstning på denna punkt i den kommande voteringen.

Herr talman! Med anledning av Rune Torwalds direkta fråga angående sysselsättningsmöjligheterna och huruvida pengarna räcker till alternativ produktion vill jag framhålla att jag tidigare till Hugo Bengtsson redovisat de medel som regeringen ställde till förfogande för svenska varv, nämligen 200 milj.kr. till lokaliseringsstöd, 300 milj.kr. till särskilda anslag, 75 milj.kr. till utvecklingsfonden och så potten på 265 milj.kr. Jag har tidigare sagt att det inte finns någon anledning tro att det kommer att saknas pengar för realistiska projekt. Anslagen till sysselsättningsfrämjande åtgärder är de kraftigaste som någonsin har utgivits, och det naturligtvis med all rätt, eftersom arbetslösheten drabbat väldigt många. Som ledamot av kammaren är det svårt för mig att ställa ut några löften — vi har ju val i höst. Vi fattade ett beslut förra veckan varigenom utvecklingsfondernas utlåningskapacitet kommer att ligga vid ungefär 1,6 miljarder kronor. De har ju redan 1 miljard kronor inom utlåningsramen, och nu tillkommer ytterligare 600 milj.kr. — först 300 miljoner över budgeten och sedan 300 miljoner som staten ställer garanti för. Med tanke på vad utvecklingsfonderna redan fått förutsätter jag att utvecklingsfonden i Göteborgs och Bohus län kommer att väsentligt kunna bidra till sysselsättningen genom att låna ut pengar till olika projekt. Läget för dagen är således att det finns gott om pengar, men tyvärr saknas det projekt.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag efter dessa försäkringar känner mig lugnad. Jag har velat ha denna garanti för att det i varje fall inte är någon överhängande risk för att några realistiska projekt skulle kunna gå i stöpet bara därför att det inte finns medel. Men mot den bakgrunden tror jag att jag nu utan vidare kan säga att vi är beredda att stödja utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall försöka efterkomma talmanskonferensens uppmaning att ransonera anförandena på så sätt att jag helt och hållet instämmer med Hugo Bengtsson i både hans huvudanförande och hans repliker. Jag vill utöver detta bara föra till torgs den djupa oro som man känner på varven i Västsverige både när det gäller beställarstödet och när det gäller bidragen till sysselsättningsskapande åtgärder. Det är en oro som förenar företagsledningarna och de fackliga organisationerna. På den länsstyrelse som Erik Huss lämnade för sju månader sedan delar man denna oro och talar om förhållandena med förvåning. Man menar att arbetet i arbetsgruppen, exempelvis för Uddevalla och Lysekil, genast kommer att möta svårigheter.

När regeringen i propositionen och den borgerliga majoriteten i näringsutskottets betänkande tar bort 150 av dessa 265 miljoner är, anser man, grunden för arbetet borta. Man har då för litet att planera med. Sven Andersson i Örebro sade förra veckan att industriministerns skrivbordslådor var praktiskt taget tomma när den nya industriministern tog vid. Om de underhandsinformationer jag har fått är riktiga lär den nuvarande industriministerns lådor vara fulla med förslag till projekt som går in under beteckningen alternativ produktion m.m. i varvsregionerna. Jag är förvånad, måste jag säga, över att Rune Torwald kunde nöja sig med en så billig försäkran som den han fick och som alltså får honom att ställa upp bakom näringsutskottets borgerliga majoritet i det här beslutet. Den oro som man känner på västkusten över det här beslutet har jag velat föra till torgs. Vi är allvarligt bekymrade för framtiden. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Inför denna kör av klander från vissa företrädare för varvsregionerna bör man kanske inte alldeles glömma bort att det är oerhörda summor som satsas på varvsregionerna. Jag får dagligen från olika håll i landet uppbära klander för detta.

Det är den sista posten vi här diskuterar.

Vi har gjort bedömningen att man kunde göra denna överflyttning utan att därför äventyra den alternativa produktionen, denna produktion som är viktig för framtiden men som — föga överraskande — avancerar till verklighet ganska långsamt. Som Sven G. Andersson som talesman för utskottet har påpekat i ett par anföranden är inte posten på 265 miljoner avsedd för alternativ produktion och annat; det är icke den enda posten som står till förfogande. Det finns också 200 milj.kr. till förfogande för Svenska Varv, det finns 300 milj.kr. till varvsregionerna för olika projekt — det står Svenska Varv fritt att anmäla sig som ”spekulant” på de pengarna — och det finns slutligen pengar till utvecklingsfonderna. Det finns alltså sammanlagt mycket pengar till förfogande för produktion som relativt långsamt avancerar till sitt förverkligande.

Herr talman! Vad vi socialdemokrater reagerar emot är att de 150 miljonerna tas från de 265, trots att beslutet om de 265 miljonerna fattades så sent som i december. Ute i de olika varvsregionerna har man naturligtvis försökt börja planera efter denna utfästelse, som vi väl får kalla det, från riksdagens sida. Visserligen kan hävdas att planeringsarbetet skulle ha börjat när regleringsbrevet kom, men enligt den uppgift jag har kom regleringsbrevet med bestämmelser om hur dessa 265 miljoner skulle användas ungefär samtidigt med att regeringen lade fram sin proposition där man lyfte bort de 150 miljonerna. Det är naturligtvis inget att förvånas över att man ute i varvsregionerna har reagerat mot detta sätt att sköta politiken på.

Herr talman! Jag skall bara säga ett par ord till Sven G. Andersson med anledning av hans omdöme om vår reservation, som enligt honom skulle vara onödig. Vi har begärt att den nuvarande gränsen för beställarstöd vid 300 registerton skall tas bort. Sven G. Andersson sade i sitt anförande att regeringen formellt sett inte är bunden av förordningen om statligt stöd till beställare av fartyg utan kan ge stöd till mindre fartyg och att det också har förekommit. Det finns dock en föreskrift i förordningen 1977:500 om att gränsen skall gå vid 300 registerton — och det vet Sven G. Andersson. Vi har också i vår reservation sagt att regeringen formellt sett inte är bunden av den föreskriften utan kan ge stöd till mindre fartyg. Enligt Sven G. Andersson har sådant stöd givits. Det hade varit ärligt om han hade upplyst kammarens ledamöter om att det har skett i endast ett fall. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till vår reservation.
Herr talman! Jag skall i sanningens intresse bekräfta vad Karl-Anders Petersson sade, nämligen att sådant stöd har givits i ett fall.

Herr talman! Jag tror inte att det blir särskilt svårt. Jag lider inte av den tro på ramar som tydligen Hugo Bengtsson och Karl-Erik Svartberg lider av, nämligen att det är enbart öronmärkta pengar som går att använda. Det är alldeles uppenbart att det utöver de anslagna 265 miljonerna även finns andra medel. Det var detta som jag ville ha klarlagt, och det har jag ju också fått. Jag har fått garantier för att det finns närmare en halv miljard kronor disponibla för bl.a. den här sortens projekt. Jag tror att det är betryggande för den närmaste tiden framöver. Sedan finns det möjlighet att återkomma. Det primära är alltså att det inte inom överskådlig tid uppstår risk för att realistiska projekt inte kan genomföras på grund av brist på pengar, men det menar jag att jag fått garantier för. Varken Karl-Erik Svartberg eller Hugo Bengtsson har kunnat ge täckning för sina påståenden att man verkligen har en lång kö, men att önskemålen inte kan tillgodoses. Ni tycks helt och hållet hänga upp er på huruvida pengarna finns i det här formella anslaget på 265 miljoner eller inte. Jag känner mig inte bunden av det, utan för mig är det primära att det totalt sett finns pengar till förfogande inom Göteborgsregionen för dessa viktiga projekt.
Herr talman! Jag vill bara uppmana Rune Torwald att läsa Rapport 1979 i länsplaneringen. Den kom för några veckor sedan, och där finns redovisat vad vi har att röra oss med i varvsregionerna. Efter att ha läst den kommer Rune Torwald att finna att det han litar på inte är så stabilt.

Herr talman! Riksdagen ställs åter inför ett omfattande industripolitiskt engagemang. En del av landets skogsindustri har svårigheter av den omfattningen att ägargrupperna själva inte klarar av dem. I diskussionen om de skogskooperativa företagens belägenhet har främst två vägar stakats ut för att lösa problemen. Den ena är vad som är ganska normalt i en fri marknadshushållning, nämligen betalningsinställelse och konkurs. Den andra är att samhället får ta på sig ett långtgående ansvar och ge det ekonomiska stöd som bedöms nödvändigt. Problemställningen är inte ny. Vi har som bekant haft motsvarigheter på flera områden. Till dem som i förra veckans diskussion här i riksdagen sjöng den fria företagsamhetens höga visa kan det finnas anledning att ställa frågan: De företag bland varven, Eriksberg, Götaverken och Kockums, eller på stålsidan, Gränges, Uddeholm eller Luxor, och nu skogsföretagen, som staten funnit sig böra stödja, är de inte representativa för det privata initiativet och den fria företagsamheten i vårt land? Visst är de det. Men svårigheterna har blivit dem övermäktiga, samma svårigheter som också drabbar statsägda företag och är mycket avhängiga av den internationella utvecklingen. Man spårar emellertid också fatala missgrepp som exempelvis överdriven optimism under goda år och samtidigt brist på den förtänksamhet som tar sikte på att bygga upp en soliditet i företagen till skydd under sämre år. I stället har de djärva köpen, när man haft kapital, lagt grunden till en situation längre fram då omfattningen av främmande, lånat kapital blivit alldeles för tung att bära. I den fria företagsamhetens namn har ingen kunnat hindra en sådan utveckling fram till en ekonomisk katastrof. Är det då för litet av frihet eller för mycket av frihet? I den här frågan åberopas ofta en tidigare statsminister, Per Albin Hansson.

I slutet säger statsministern: ”Genom att föra en försiktig, kontrollerande politik bereder vi så att säga formerna för en annan organisation inom produktionen.

Kapitalanspråken i den här typen av företag blir så stora — det ser vi exempel på inom skogsindustrierna — att företagen själva inte förmår generera ett tillräckligt kapital. Inte heller kreditinstitutionerna är beredda att ta på sig ansvaret att medverka. Samhällets ingripande är i den situationen inget självändamål. Det är en tvingande nödvändighet, inte för att rädda det privata kapitalet, som ju gått in i vinstoch riskverksamhet, utan för att klara betydande mänskliga och samhällsekonomiska värden.

Samhällets, gemenskapens engagemang kan inte enbart hänvisas till den omfördelande rollen utan måste också mönstras för de uppgifter som ligger i att verka för att det finns något att fördela. Vi har, varken som företrädare för stat, parti eller facklig rörelse, anledning att gå ut och säga: Låt oss ta över, vi kan det bättre! Men vi har rätten och skyldigheten att säga: En samverkan mellan samhället, företagen och de anställda i en vettig rollfördelning bör ge oss möjlighet att gå vidare, att tillvarata och skapa något av det bästa med de förutsättningar som vi ändå har. Förhandsinställningen är ofta farlig, att öppet se till uppsåtet är bättre. Arbetarrörelsen i vårt land är inget hot mot Volvo, om jag får använda det exemplet. Men om Volvo behöver betydande kapital för att klara sin framtid, kan den kalla handen från staten till en sådan propå vara ett hot mot kanske 100 000 medborgares arbete och utkomst. För oss socialdemokrater framstår inte ställningstagandet till den fråga vi nu har att avgöra som självklar. I en facklig skrift kunde man för ca ett år sedan läsa följande rubrik: Skräckexemplet NCB. Artikeln skrevs inför diskussionen om 400-miljonersanslaget. Det kan finnas anledning att citera några rader ur artikeln: ”Vissa socialdemokrater har t.ex. varit inne på tanken att säga nej vid riksdagsbehandlingen. Det låter sig nu inte göras, ty det finns inget val. Säger riksdagen nej till pengarna tvingas nämligen tusentals människor ut i arbetslöshet, fabriker som på sikt är livskraftiga läggs ned och orter dör. Socialdemokraterna har i den situationen inget val. De måste säga ja till att NCB får pengarna, och de tvingas längre fram att också säga ja till ytterligare pengar till andra skogsägarföretag.” Ekonomen på Pappers var förutseende. Nu har vi notan framför oss. De 400 miljonerna är borta. De skall nu skrivas av, ty var skall man plocka rosor där inga rosor finns? För att rekonstruera NCB och Södra Skogsägarna behövs nu ytterligare 1,1 miljarder kronor. Alltså är kostnaden hittills 1,5 miljarder. Vi bollar nu med så stora tal att man behöver fråga sig själv ibland, om vi börjar bli fartblinda. Men vad är alternativet? Konkurs, säger många. Ja, enligt marknadsekonomins allmänna förutsättningar. Men vilka blir konsekvenserna? Jag upprepar frågan, och jag upprepar från citatet nyss: Tusentals människor ut i arbetslöshet, fabriker läggs ner och orter dör. Andra meningar kommer till tals och hävdar att så behöver det inte bli, sett på litet längre sikt. Det finns nog köpare till det bästa av det företagen har, säger man. Antagligen är det riktigt. Vakande ögon ser nog sin chans att gripa in, på sina villkor. Regeringen har inte funnit möjlighet att förorda konkursvägen för att nu lösa skogsägarföretagens problem. Principen om en förhandlingslösning med resultatet ett långtgående statligt engagemang får nu stöd av ett enhälligt utskott. Det finns emellertid anledning att i sammanhanget uttala att det inte bör vara en allmän regel att i motsvarande situationer, som eventuellt kan inträffa i framtiden, lösningarna skall se ut på det här sättet. Kreditinstitutionerna borde få ta sin beskärda del av den ekonomiska rekonstruktionen. Som det nu är, åker de — banker och motsvarande — snålskjuts på de sociala hänsynen mot de anställda och småföretagare av skilda kategorier. Jag anser att man har rätt att ställa anspråk på banker och motsvarande att de aktivt medverkar för att lösa finansieringsfrågorna framöver, när investeringskraven efter hand skall tillgodoses, inte minst som en motprestation till att de nu kommit så lindrigt undan. Den socialdemokratiska gruppen är kritisk till uppgörelsen på några punkter. Främst är vi kritiska mot att den generositet som i avtalet visas mot skogsägarna inte har någon direkt motsvarighet i ett åtagande mot de anställda. Nog är det angeläget att den omstrukturering som kan komma att bli erforderlig sker i socialt acceptabel form. Om så skall kunna ske, bör det enligt vår mening vara en första uppgift för de nya styrelserna i resp. företag att upprätta strukturplaner för den fortsatta verksamheten. Ett sådant arbete måste ske i nära samråd med de anställda, och under tiden det arbetet pågår skall inga nedläggningar få ske. Om denna trygghet till arbete för med sig kostnader för företagen som de inte anser sig kunna bära får staten lämna stöd till de särskilda åtgärderna. Om det beslutade riksdagen redan i fjol. De redan aviserade nedläggningarna såväl inom NCB som inom Södra Skogsägarna bör således uppskjutas i enlighet med de krav vi ställer i föreliggande reservation, och en allvarlig prövning bör ske i företagen av de utredningar och förslag som personalorganisationerna presenterar. Man kan inte ta miste på det engagemang som de anställda exempelvis vid Böksholms eller Östanå industrier inom Södras område lagt ner för att rädda jobben men också för att ge företaget en starkare ställning. Samma intresse finns givetvis inom NCB-området. Det går bara inte att enkelt avvisa. Återköpsrätten är ett annat område som vi vill ägna särskild uppmärksamhet. Avtalet ger skogsägarföreningarna rätten att när de så vill köpa tillbaka statens aktier enligt skäligen enkla värderingsgrunder. Vi anser att önskemål om återköp skall bli föremål för förhandlingar och slutgiltigt avgöras av riksdagen. Herr talman! Den fråga man ställer sig är om förhandlarna på båda sidor om bordet betraktat det nu föreslagna arrangemanget som enbart ett temporärt sådant. Som jag uppfattat det, pågår inom bondekooperationen en viss självprövning. Det var inte så lätt att ta det sociala ansvaret. Doktriner av skilda slag blev det inte så mycket med. I stället fick man uppleva sanningen i det gamla talesättet: När krubban är tom så bits hästarna. Om man lär av erfarenheten så kan även en dyster erfarenhet ha sitt värde. Skogsägaren som virkesleverantör och med intresse för skogsvård och bra priser har nog haft svårt för att engagera sig i industriproblemen och har uppenbarligen inte upplevt sin roll som aktieägare. Möjligen har han gottat sig när det gått bra men känt sig besvärad när det gått dåligt. Den verksamhetsform som man nu kan spåra ett mönster till är industribolag i norr och i söder med skogsägareföreningarna som meddelägare tillsammans med staten. Föreningarnas verksamhet kommer då att inriktas på att bistå medlemmarna i skogsvården och vad därtill hör, samtidigt som de blir inkörsorgan för virke åt industribolagen. Naturligtvis blir industribolagen i stort behov av föreningarnas tjänster. Genom de långsiktiga virkesavtalen som har träffats bör en tillfredsställande lösning Centerns riksdagsgrupp verkar något tveksam till denna utveckling och vill ha en gardering genom ett överorgan för industrierna, som skall ägna sig åt förvaltningen av de statliga aktieandelarna. Av de förklaringar som lämnats under hand skall ett sådant strukturbolag finnas tillgängligt för att uteslutande ta hand om kooperativa företag eller företagsandelar, som staten eventuellt tar över även i andra sammanhang. Herr talman! Låt mig säga att en framstående representant för en annan gren av jordbrukskooperationen sade om dessa tankegångar: Vi vill inte ha flis i mjölken. Även om vederbörande inte rent bokstavligt tänkte sig ett sådant resultat, tyder uttalandet på att tiden långt ifrån är mogen för ett strukturbolag av denna art. Frågan om hur man bygger upp de kooperativa verksamheterna på skilda områden är givetvis jordoch skogsägarnas sak. Det bör i vår blandekonomi finnas utrymme även för kooperativa verksamheter. Från denna bedömning och till att statens nödvändiga engagemang i kooperativa verksamheter skall underordnas ett centralt styrt organ med enda uppgiften att vårda kooperativa företag eller företagsandelar är steget alltför långt. Om vialltså avvisar ett strukturbolag av den karaktär som centern förordat, så är vi däremot inte emot tanken på ett särskilt strukturbolag som ett förvaltningsorgan närmast under regeringen. Vi har såväl i motion härom som i reservationen vid detta betänkande förordat en sådan lösning. Förutom uppgiften att å regeringens vägnar hålla kontakt med de två nu aktuella företagen, bör ett strukturplanarbete i nära samarbete med skogsbranschrådet skyndsamt påbörjas. Detta är angeläget för att klarlägga takten och omfattningen av investeringar inom skilda områden av skogsindustrin. Denna uppgift blir sannerligen inte mindre i det läge som uppstår i fråga om virkesförsörjningen. Redan har det aviserats driftsstopp i vissa industrier på grund av råvarubrist. Under hand uppges att i höst kommer NCB att ha en brist i förhållande till normallagerhållningen på ca 900 000 m? och Södra Skogsägarna på ca 500 000 m?. Det är i så fall en beklaglig utveckling. Just i ett läge då staten är beredd till ett långtgående arrangemang för att den kooperativa skogsindustrin skall kunna överleva så kommer dessa besked. Det förefaller som om skogsägarna är i färd med att ge sig själva ett underbetyg om de inte söker klara virkesleveranserna. Möjligheterna att nu få sälja massa och papper är stora. Även priset på exportmarknaden är gynnsammare, och landet är i behov av inkomsterna. Sveriges skogar är en värdefull tillgång — en av landets viktigaste. Det kan då inte betraktas som uteslutande privata angelägenheter att bedöma om man skall avverka eller inte. Om inte tillräckliga avverkningar sker och om industrierna måste stå stilla, då måste samhällsintresset i hög grad få komma till uttryck på sätt som befrämjar den gemensamma angelägenheten att ta till vara våra naturtillgångar.

Flertalet bedömare signalerar nu att konjunkturen är på väg uppåt även för skogsindustrin. Det bör då bli utrymme för en sansad debatt om framtiden, men också för mera av trygghet i arbete och utkomst åt de många som är engagerade i skogen och i skogsindustrierna. Det är därför viktigt att vi inte enbart inte tar den föreliggande förhandlingsuppgörelsen utan också ger vissa trygghetsgarantier åt dem som är beroende av arbete inom skogen och skogsindustrierna. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till den socialdemokratiska reservationerna som fogats vid näringsutskottets betänkande. Jag gör det utöver mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan i betänkandet i övrigt.

Herr talman! På många områden inom det svenska näringslivet har samhället de senaste åren måst vidta åtgärder för att trygga sysselsättningen för de anställda. Orsaken är som bekant den besvärande konjunktursituation som drabbat hela den industrialiserade världen och vårt höga kostnadsläge i förhållande till omvärlden. I branscher som varvsnäringen, teko-, ståloch gruvindustrin har stora insatser varit nödvändiga, och de har gjorts i stor enighet i riksdagen för att inte de i resp. branscher sysselsatta människorna skulle drabbas av arbetslöshet. Nu har vi tyvärr till de övriga krisbranscherna måst räkna även skogsindustrin, som hårt har drabbats av avsättningssvårigheter i det för branschen besvärliga konjunkturläget. Lönsamhetsutvecklingen inom skogsindustrin är i mycket hög grad beroende av den internationella konjunkturens förlopp, och detta slår också industriministern fast i den proposition vi nu behandlar. Från sysselsättningssynpunkt är skogsindustrin en mycket viktig del av det svenska näringslivet. Inte mindre än totalt ca 87000 personer är sysselsatta inom denna industri, som dessutom är spridd över stora delar av vårt land och som dominerar sysselsättningen på många orter. Redan förra våren fattade riksdagen som bekant beslut om kreditgarantier för massaoch pappersindustrin om högst 900 milj.kr., som slussats till de mest utsatta företagen inom denna industrigren. Nu redovisas viss förbättring av konjunkturerna för massaoch pappersindustrin, kanske mest för den sistnämnda. Förhållandena på valutamarknaden är dock ett stort osäkerhetsmoment i det här avseendet, eftersom försäljningsavtalen träffas i dollar. Dollarkursen har därför ett avgörande inflytande på lönsamhetsbilden. Under åren 1977 och 1978 har skogsindustrin fått sälja sina produkter långt under tillverkningskostnaderna. Man har för massa fått godta ett pris som legat ca 100 dollar per ton under tillverkningskostnaderna. Detta kan man naturligtvis inte hålla på med i längden. Rune Johansson i Ljungby sade i sitt anförande att man inte kan plocka rosor där inga rosor finns. Det har dock funnits rosor, Rune Johansson, men inte tillräckligt många. Man kan inte hålla på och ”plocka” från företagen hur länge som helst. Vi kan i detta sammanhang konstatera att konjunkturförhållandena under dessa år medförde att företagen fick göra stora nyupplåningar för att kompensera negativa rörelseresultat. T. ex. Södra Skogsägarna har under dessa år fått bära en förlust på ca 700 milj.kr. Det är en ansenlig summa på den korta tid som det rör sig om. Endast företag med mycket god ekonomi orkar bära sådana här påfrestningar utan att likviditeten blir ansträngd. Därför stod det också på ett tidigt stadium klart att här måste ske en finansiell rekonstruktion av företagen, om de över huvud taget skulle kunna överleva. Centerpartiledamöterna i utskottet var väl litet otåliga över att industridepartementet dröjde så länge med att träffa en uppgörelse med de berörda företagen. Vi uteslöt väl inte helt risken att man i manchesterliberal anda skulle låta även de kooperativt ägda skogsindustriföretagen gå i konkurs och splittras. Det var därför med en viss tillfredsställelse som vi kunde ta del av industriministerns proposition om förvärv av aktier i NCB och Södra Skogsägarna. Det resultat som man har kommit fram till är en seriös uppgörelse som ger företagen möjligheter att fortleva och trygga sysselsättningen på många orter. Detta erkännande vill jag gärna ge, då vi tidigare har varit kritiska mot de utdragna förhandlingarna. Man kunde förmoda att vi i utskottet skulle ha behandlat propositionen i tämligen stor enighet när den nu förelåg i den här formen. Så blev emellertid inte fallet. Socialdemokraterna reserverade sig på flera väsentliga punkter, och jag skall helt kort kommentera dessa. I reservationen 1 säger man att statens kapitalinsats inte står ”i rimlig proportion till det ägande och inflytande som staten erhåller. Ett avgörande skäl för statens engagemang är enligt utskottets mening att strukturomvandlingen inom företagen kan ske i samhällsekonomiskt riktiga former.” Detta är litet dunkelt, och jag förmodar att Rune Johansson kommer att ge oss besked om vad det är för samhällsekonomiskt riktiga former som han och de andra socialdemokraterna avser som villkor. Det 40-procentiga inflytandet i Södra Skogsägarna och det 73-procentiga i NCB är tydligen inte tillräckligt för socialdemokraterna. Man menar att staten skulle ha utnyttjat den uppkomna situationen när det gäller skogskooperationen och helt dikterat villkoren för dessa företag. Förlåt mig Rune Johansson, om jag säger att detta gör mig litet besviken på socialdemokraternas inställning till kooperationen och till de här företagen. Vidare har man slagit fast att man inte skall få vidta några åtgärder som ändrar driften vid vissa företag. Här har i ett par reservationer Böksholms bruk, Östanå bruk liksom också Hörnefors nämnts. Man har velat slå fast att riksdagen redan nu skall säga ifrån att man här inte får göra några ändringar i driftförhållandena för dessa. Utskottsmajoriteten har inte varit villig att gå så långt. Vi har sagt att det är utomordentligt angeläget att företagsledningarna snabbt tar itu med den strukturella och finansiella rekonstruktionen, som är nödvändig för att företagen skall kunna erbjuda sina anställda en trygg sysselsättning. Utskottet utgår ifrån att man i detta arbete tar med i beräkningarna effekter som uppkommer för sysselsättning och regional utveckling på de berörda orterna. Att företagens planeringsarbete, såsom motionärerna önskar, binds genom bestämda uttalanden från riksdagens sida finner vi inte lämpligt. Man måste ha en väldigt stor tro på att centrala direktiv skall kunna styra ett företag på allra bästa sätt för att man skall ge sig in på den här linjen. Jag tror inte att det skapar någon trygghet på längre sikt för de anställda vid dessa enheter. Och i varje fall när det gäller att tillvarata tryggheten för de anställda tror jag att Rune Johansson och jag kan vara överens. I en reservation nämner socialdemokraterna det villkor som finns i konsortialavtalet om att det skall finnas möjligheter till återköp av statens aktier i de berörda företagen. Reservanterna tycker att regeringen och utskottets majoritet har sett alltför generöst på möjligheterna för NCB och Södra Skogsägarna att återförvärva de aktier som staten har förvärvat. Vi slår fast i utskottets skrivning att vi finaer det synnerligen angeläget att det finns ett kooperativt företagande på detta område och att det ur samhällets synpunkt är viktigt att det producentkooperativa företagandet kan fortleva även i framtiden. Därför vill vi ge bolagen möjligheter att, så snart detta kan ske, på nytt bli helt producentkooperativt ägda. Utskottet erinrar här om att avtalet är ett förhandlingsresultat och finner inte anledning att föreslå riksdagen att göra ett uttalande enligt motionärernas och de socialdemokratiska reservanternas förslag. Även i detta fall måste jag tyvärr säga att jag är litet besviken över socialdemokraternas inställning. Jag trodde att socialdemokraterna hade en positiv inställning till producentkooperativt ägda företag. Det förefaller — av den reservation i det här avseendet som Rune Johansson yrkade bifall till — som om det vore rätt illa beställt på den punkten. En annan reservation behandlar företagens rätt att försälja skogsegendom. Där vill reservanterna slå fast att det inte skall finnas någon möjlighet att försälja skogsegendom från NCB eller Södra Skogsägarna förrän rekonstruktionerna verkställts och staten har fått sitt inflytande. Det är också ägnat att vara en broms på utvecklingen i de här företagen. Man försöker binda fast företagsledningarna på ett sätt som måste vara olyckligt både för företagen och för de anställda. I en reservation slår de socialdemokratiska reservanterna fast att det bör vidtas beredskapsåtgärder för att man skall kunna säkerställa virkesförsörjningen till NCB och Södra Skogsägarna. Den virkesförsörjningen är naturligtvis oerhört viktig, och det har vi varit överens om i utskottet. Men därifrån och till den inställning socialdemokraterna här redovisar — de vill ha en tvångslag — tycker vi att det är ett ganska långt steg. Förslaget gäller en tvångslag som skulle beröra 90 000 enskilda skogsägare — som på det sättet skulle få åläggande om hur mycket de skall avverka från sin skog, oberoende av skogstillgången, oberoende av väderleksförhållanden och annat. Nästa steg i den utvecklingen, Rune Johansson, måste vara att man gör en tvångslag även för dem som skall avverka i skogen! Skulle det nämligen visa sig besvärligt vid något tillfälle att få fram arbetskraft till avverkningarna kan inte tvångslagen tillämpas. Man skulle kanske kunna utverka dispens för ett snöår, ett sådant som vi hade vintern 1978-1979. ex. Vi tror inte att det vore lyckligt att införa en sådan tvångslag. Beträffande frågan om strukturbolag föreligger det en socialdemokratisk majoritetsskrivning. I en centerreservation menar vi att det hade varit bättre att bilda ett strukturbolag för att förvalta aktierna i NCB och i Södra Skogsägarna. Detta strukturbolag borde ha till uppgift att ta hand om det statliga ägarengagemanget i industriföretag med kooperativ ägarbakgrund. Också socialdemokraterna ville ha ett strukturbolag, och vi trodde i utskottet ett tag att vi stod varandra ganska nära. Det visade sig emellertid när vi började penetrera denna fråga litet djupare, att socialdemokraternas avsikt var att skapa ett strukturbolag, där skogsindustriföretag av olika slag skulle kunna bakas ihop och så småningom struktureras efter socialdemokraternas egen modell. Det visade sig att vi inte kunde komma överens på denna punkt, och därför har vi avgivit en reservation. De moderata och folkpartistiska ledamöterna i utskottet har däremot direkt avstyrkt bildandet av ett strukturbolag för skogsindustrin. Vi tror inte att den socialdemokratiska modellen för strukturbolag passar skogsindustrin, och om det skulle vara så illa att vår reservation 9 blir nedröstad, kommer vi att sluta upp bakom reservation nr 8. Det har dessutom avgivits en reservation som gäller strukturprogrammet för hela skogsnäringen. Jag var litet fundersam över vad den i realiteten innebar, men det framgick så småningom av inledningen till Rune Johanssons i Ljungby anförande, där han sjöng en lovsång till förstatligande och socialisering, men han kom så småningom fram till att det rörde sig om samarbete mellan företag, anställda och samhälle, vilket gladde mig. När det gäller en sådan samarbetsform kanske våra uppfattningar kan komma att närma sig varandra, eftersom den inte inrymmer så stora motsättningar. Rune Johansson sade vidare att det gäller att få till stånd en omstrukturering i socialt acceptabla former, och på den punkten är vi helt överens. Jag tycker att det är roligt att kunna sluta med detta konstaterande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 9 och i övrigt till näringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 61.
Herr talman! Jag skall på några punkter direkt bemöta eller resonera vidare med Karl-Anders Petersson. Vi säger i vår reservation att statens kapitalinsats inte står i rimlig proportion till det ägande och inflytande som staten erhåller. Jag skulle kanske egentligen vilja vända på detta och säga, att det statliga inflytandet inte står i proportion till kapitalinsatsen. Jag är helt medveten om att detta är en förhandlingsoch värderingsfråga. Man kan väl ändå inte bortse från att de statliga förhandlarna, framför allt då det gäller NCB, gjort en utomordentligt generös bedömning. Vi förmenar inte annat än att man skall ge utrymme för de tidigare skogsägarna och deras föreningar att delta i den fortsatta verksamheten. Men när man inte har möjlighet att mönstra ett eget kapital, får det ändå vara en viss måtta på det inflytande som man skall ha över verksamheten. Vi gör detta konstaterande inte minst mot bakgrund av de konsortialavtal som träffats och som reglerar åtskilligt av verksamheten — ordförandeval, val av verkställande direktör och mycket annat. Detta minskar den medbestämmanderätt som tillkommer de anställda enligt nu gällande avtal. Jag uttrycker min tillfredsställelse över att vi i utskottet kunnat bli eniga om att skriva att man nogsamt bör följa det problemet, så att det inte blir på det sättet, som jag uttalade en farhåga för, att de anställdas möjligheter till inflytande väsentligt minskar. Jag hoppas att regeringen och de som nu skall syssla med dessa ting ser allvarligt på det här problemet. Vi har med vår reservation i detta avseende inte velat komma åt den skogskooperativa rörelsen. Jag försökte i mitt anförande skissera en bild av det som jag tror blir den verklighet vi får uppleva, nämligen att den skogskooperativa rörelsen kommer att finnas kvar och utföra ett förtjänstfullt och för dess medlemmar gagneligt arbete. Jag har försökt göra en jämförelse med vad som skett inom konsumentkooperationen. Där har man bildat industribolag för att inte behöva ha den direkta kopplingen mellan å ena sidan konsumenterna och deras intressen och å andra sidan industriverksamheten —- konsumenterna har inte känt sig direkt befryndade med denna. Och jag har förstått det så att det bland skogsägarna — bönderna —är åtskilliga som inte har samma stora intresse för industriverksamheten. Därför tror jag att denna utveckling är den riktiga, och den ger vi vårt stöd.
Herr talman! Jag har ingenting att invända mot vad Rune Johansson i Ljungby säger om att man har varit generös vid förhandlingarna. Det var precis vad jag sade i mitt anförande, och det verkar alltså som om vi nu skulle vara mer överens. Rune Johansson säger att ett konsortialavtal minskar de anställdas medinflytande. Det är tänkbart att medinflytandet måst naggas något i kanten vid fastställandet av konsortialavtalet. Men de anställdas representanter, som deltagit i det här arbetet, har inte haft något att invända mot det upprättade konsortialavtalet. Det tycker jag också att man kan notera med tillfredsställelse. Sedan säger Rune Johansson att han är tacksam för att man i utskottet blivit överens i fråga om medbestämmanderätten för de anställda. Det har inte varit någon diskussion om den saken. Jag skulle minnas mycket fel om inte NCB var en av föregångarna när det gällde att ge de anställda medinflytande i företaget. Här bygger man alltså på en gammal och god tradition, och det tror jag inte att Rune Johansson har någonting att invända mot.
Herr talman! Det förhållandet att vi i utskottet blivit eniga om skrivningen beträffande medinflytandet är egentligen ett erkännande av att vi tillagt staten och framför allt skogsägarföreningarna ett i förhållande till den tredje parten alltför långtgående inflytande. Vi anser att man i förhandlingarna borde ha kunnat balansera detta. Låt mig ta upp några frågor till, som Karl-Anders Petersson har varit inne på.

Herr talman! Låt mig erinra om att man gjorde på detta sätt exempelvis nere i Strömsnäsbruk när det var aktuellt med en neddragning där och man inledde förhandlingar. Man presenterade då ett produktionsprogram, som gav fler människor möjlighet att få sysselsättning. En plan utarbetades av de anställda i samarbete med en löntagarkonsulent. Företaget godkände sedan planen och gav dem mycket beröm för den. Jag ställer frågan: Ligger det kanske lika mycket värde i de planer som utarbetas av organisationerna vid Böksholm och i Östanå vid en reell prövning? Man skall ta erforderlig tid på sig för en sådan prövning. Visar det sig sedan att det inte går, får man diskutera frågan: Kan man få ersättningsindustrier på de här platserna, om företagen måste läggas ner, eller vad kommer då att ske med de anställda? Jag hade hoppats att vi på de här punkterna skulle kunna bli överens. Det var det som jag i mitt inledande anförande menade med den generositet från statsmakternas sida som ändå här visas mot skogsägarföretagen och att den också borde ta sig det uttrycket att företagen ger en trygghet åt de anställda, åtminstone fram till dess att man kan säga att det inte går att göra mer vid de företag där man tagit upp MBL-förhandlingar. Men den möjligheten har personalen ännu inte haft.
Herr talman! Jag berörde frågan om Böksholm, Östanå och de övriga industriorter där det var aktuellt med omstruktureringar. Det är inte så förfärligt mycket som skiljer mellan reservanternas och majoritetens uppfattningar. Skillnaden är att reservanterna vill ha ett bindande uttalande från riksdagen alltså ett uttalande som binder företagets ledning och anställda i vissa former, och detta har vi tyckt vara olyckligt.

Men hur skall företag kunna drivas efter affärsmässiga principer om riksdagen skapar snäva bindningar för företagen i fråga? Jag tror det skulle vara olyckligt även för de anställda vid dessa företag om vi gav dem dessa snäva bindningar.

Herr talman! Vi i moderata samlingspartiet har ställt oss bakom regeringens proposition om förvärv av aktier i NCB och Södra Skogsägarna. Vi har gjort detta därför att vi bedömt det vara en rimligare väg att gå än den andra vägen, som Rune Johansson i Ljungby här talade om, nämligen konkursen. En konkurs hade i det här fallet fått så pass allvarliga verkningar, både för de direkt anställda och i vidare sammanhang, att samhällets kostnader i så fall hade blivit svåra att bedöma. Därför tycker vi att det är rimligt att välja denna metod. På det sättet gör man det också möjligt att bevara den kooperativa företagsformen inom skogsindustrin. Moderata samlingspartiet tycker det är lyckligt att man har olika företagsformer på det här området. Om orsaken till att regering och riksdag i dag befinner sig i det tvångsläge som råder har det talats mycket. Det har gjorts misstag och felbedömningar inom respektive företag. Men vi kan i dag konstatera att de tidigare företagsledningarna har fått ta sitt ansvar. De är på väg att ersättas eller är ersatta. Den sanering som regelmässigt sker när det inte fungerar inom näringslivet har alltså ägt rum. Det är hårda lagar, men det är också effektiva lagar. Konstruktionen med ett delägarskap mellan staten och de tidigare ägarna har den fördelen att en stor del av landets privata skogsägare därigenom verkligen får en motivering att ställa upp och ta sin del av ansvaret för att den här operationen skall lyckas. Vi skall vara medvetna om att svårigheterna i de här två företagen ligger framför oss. Det är nu besvärligheterna börjar. Det är i detta läge vi från moderat sida vill betona att strikt affärsmässiga principer måste gälla om detta skall lyckas. Även om företagen får kraftiga kapitaltillskott måste de drivas på ett skickligt sätt för att det här skall lyckas. Från moderat sida ser vi satsningen på 1,1 miljarder kronor som en engångssatsning. Jag håller med Rune Johansson om att det i och för sig är ett ganska generöst avtal som staten har slutit. Vi vill se det så att nu är skyddsnätet borta. Nu är det företagen själva som på affärsmässiga grunder skall se till att företagen kan drivas med vinst, kan garantera sysselsättning för sina anställda och ta sitt sociala ansvar. Men skall man kunna ställa de kraven på företagen får man inte ställa 143 villkor. Det anser jag att socialdemokraterna gör i sina reservationer. När det gäller Södra Skogsägarna säger man att nedläggningar av enheter skall anstå till dess en strukturplan för skogsindustrin i dess helhet har lagts fram. Vi har här en industri som arbetar på en internationell marknad. Det innebär risker, om man får en tidsfördröjning. Jag vill i stället se det så att företagsledningarna skall ha till uppgift att så snabbt som möjligt genomföra de nödvändiga strukturrationaliseringarna. Det innebär inte att inte företagen och samhället skall ta sitt solidariska ansvar för dem som arbetar på de aktuella orterna. I det fallet finns det ingen skillnad mellan Rune Johanssons inställning och min. Men jag vill renodla den affärsmässiga driften av företagen. De eventuella samhälleliga konsekvenserna av rationaliseringsarbetet får alltså behandlas i annan ordning. Det får icke vara så att man lägger några bromsklossar för den nödvändiga rationaliseringen i företagen. I så fall riskerar vi nämligen att den här ekonomiska satsningen äventyras. Här talas om strukturbolag. Det har blivit något av en magisk formel i många debatter. När man har problem skall man ha dem antingen i paraplybolag eller i strukturbolag. Genom att samla alla problem på ett ställe tror man att man löser dem. I verkligheten tror jag att det är precis tvärtom: Man skall sprida problemen och låta olika människor svara för dellösningar. Det är då man får de rimligaste och bästa resultaten. Om man har denna centrala styrning, är det för det första risk för att man inte kan utnyttja marknadsekonomins positiva sidor. För det andra föreligger en uppenbar risk för att man får en fördröjning. Detta är första gången som staten på detta sätt går in i näringslivet. Metoden kan diskuteras — den är ju okonventionell — men det är en rimlig satsning, och från moderat sida räknar vi med att satsningen har goda möjligheter att lyckas. Men jag vill ändå kommentera något av det som Rune Johansson i Ljungby sade. Han menade att skogsägarna är på väg att ge sig själva underbetyg, då vi nu kan konstatera en råvarubrist för andra halvåret. Det är alldeles riktigt att vi har en råvarubrist, men det, Rune Johansson, beror inte på att de nuvarande ägarna till dessa företag känner bristande ansvar. Det är här fråga om en ekonomisk realitet, nämligen att svensk skogsindustri inte har en sådan betalningsförmåga att den kan betala det pris för råvaran som gör att avverkningar i form av gallringar är ekonomiskt lönsamma. Det har diskuterats tidigare här i riksdagen, och vi har fattat beslut om ett stimulanspaket. Om vi skall få fram råvara, gäller det att se till att vi rationaliserar den svenska skogsindustrin, så att den blir effektiv och får en betalningsförmåga som gör att den kan betala vad det kostar att ta fram råvaran. Detta understryker ytterligare vad jag tidigare sade, nämligen att det gäller att se till att bl.a. dessa två företag inte bromsas utan får möjigheter att utnyttja förutsättningarna på bästa möjliga sätt. Jag förstår fuller väl att det, om man har en socialistisk ideologi där man har avskrivit lönsamhetskriteriet, är fullt logiskt att kräva en s.k. beredskapslag för en avverkningsfond. Men jag vill påminna om att det inte alls passar in i svensk marknadsekonomi och sannerligen inte i den marknadsekonomi i Nr 172 vidare bemärkelse där svensk pappersoch massaindustri har sin huvudsak Fredagen den liga marknad. 8 juni 1979 Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 8
Herr talman! Även Eric Krönmark tog upp frågan om strukturomställningarna i industrin och aktualiserade på nytt de problem som rör Böksholm och Östanå. Det är här fråga om en balans mellan statens engagemang - de kostnader som staten är beredd att ta på sig för att rekonstruera företagen — och de åtaganden som företagen i detta sammanhang bör kunna ta på sig för att skapa trygghet till arbete och utkomst för de anställda. Men om det visar sig att denna lösning inte fungerar, får man medverka till att andra lösningar åstadkommes. Detta påverkar i och för sig inte den allmänna bedömningen att dessa företag skall drivas för att bli lönsamma — det hoppas vi ju alla att de skall bli. Men vårt förslag svarar mer mot det sociala engagemang som vi anser det riktigt och rimligt att företagen tar på sig. Karl-Anders Petersson och Eric Krönmark har fel när de förmenar att vi på detta sätt binder upp företagens styrelser, att detta är ett arrangemang för evigt. När näringsutskottet var i Kramfors frågade vi den dåvarande företagsledningen hur lång tid man trodde att det behövdes för att upprätta en strukturplan, dels för företagen, dels för att få en rimlig översikt över den region i vilken företagen ligger. Enligt företagsledningens uppgifter krävs det ca sex månader. Jag har förhört mig litet hos södra Sveriges skogsägare och därvid fått uppfattningen, att man behöver mellan sex månader och ett år för att genomföra ett sådant strukturplanearbete och för diskussioner. Är det då orimligt att ställa kravet på företaget, och därmed också på staten, att man skall ge det tidsutrymmet? Vi säger också i vår reservation — och jag har sagt det i mitt anförande — att riksdagen i fjol beslutade att det s.k. 75 procentsbidraget, förlusttäckningsbidraget, får användas av industrin just i situationer av denna art. När jag säger att skogsägarna ger sig själva ett underbetyg om de inte klarar virkesleveranserna, så är detta allvarligt. Tyvärr tar vi skogsägarna i ett kollektiv. Jag är medveten om att det stora flertalet bland skogsägarna — det gäller också på den privata sidan — sköter sina skogar och genomför avverkning. Men vi har samtidigt betydande grupper som söker anpassa sin avverkning med hänsyn till priserna. De går med ett förväntansvärde i skogen och väntar på det lämpligaste tillfället att avverka. Det är bl.a. därför som vi nu har svårigheter.
Herr talman! Rune Johansson i Ljungby säger här att enligt de uppgifter som han fått skulle det ta ungefär sex månader att ta fram en strukturplan. Låt mig då säga att krisen hos exempelvis Södra Skogsägarna är ungefär ett och ett halvt år gammal. Det är inte så att den tidigare företagsledningen varit passiv och overksam. Givetvis finns här strukturplaner. Jag är övertygad om att den nya ledningen i detta företag — jag förmodar att förhållandet är detsamma när det gäller NCB - innan man fattar beslut och varslar om nedläggning har gjort en ordentlig analys eller strukturplan; analys eller strukturplan är precis samma sak. Det är inte ointressant om det blir en fördröjning på sex månader eller på ett år om det råkar vara ett delföretag som blöder. Det väsentliga är ju att man får företaget att ge vinst. Som representanter för skattebetalarna har både Rune Johansson och jag allanledning att hävda den ståndpunkten. Men framför allt —om det här skall lyckas måste företagen få professionella ledningar, och där har ju staten ett inflytande nu. Vi här i riksdagen måste ha hundraprocentigt förtroende för dessa ledningar. Vi skall därför inte från den här kammaren komma med pekpinnar. Jag vill dock upprepa vad jag sagt från talarstolen: Vi har regler när det gäller att se till att detta sker i socialt acceptabla former och vi ställer krav på alternativ sysselsättning. Men eftersom dessa företag befinner sig i en kris och det gäller att få dem på fötter igen har vi inte samma manöverutrymme när det gäller att fördröja den här processen, innan man hunnit skaffa den alternativa sysselsättningen.
Herr talman! Så långt jag har kunnat följa utvecklingen i Södra Skogsägarna är det sannerligen inte de två företagen Böksholm och Östanå som bär huvudansvaret för det dåliga utfallet i verksamheten. De har bidragit till detta, men enligt de bedömningar som gjorts är förlusterna just nu mycket små. Enligt de utredningar som utförts av personalorganisationerna bör man kunna rätta till detta med mycket måttliga investeringar. Det är det som vi menar att man reellt skall pröva i samverkan mellan företagsledning och organisationer. Jag upprepar vad jag tidigare sagt: Det arbete som lagts ned när det gäller Strömsnäsbruk och som ledde fram till att företagsledningen tog det ad notam visade ju på att man genom en annan omläggning av verksamheten kunde uppnå lönsamhet. Det var framför allt personalorganisationens förtjänst att man på det sättet lade om verksamheten. Låt mig också ett ögonblick komma tillbaka till det här med virkesleveranserna. Jag sade tidigare att vi inte anklagar alla och säger att de inte avverkar; åtskilliga avverkar. Men om nu situationen är den att NCB kommer att få ett underskott på 900 000 m? vedråvara och skogsägarna i södra Sverige 500 000, och om man måste stänga fabrikerna under månader då vi skulle kunna producera massa och papper och sälja, skall man då bara säga att det var väldigt beklagligt och tråkigt? Måste vi ändå inte fråga oss på vilket sätt vi skall påverka, så att avverkning sker i sådan omfattning att man kan ha Nr 172 verksamheten i gång, ta hem pengar till landet? Fredagen den Jag vill upprepa att vi har medverkat till att stimulansåtgärder i första hand 8 juni 1979 skall användas. Vi gick längre i våra förslag, om jag erinrar mig rätt, än man gjorde i något annat parti. Det tyder ju inte på att vi sätter som främsta uppgift att åstadkomma en tvångslagstiftning. Men vi säger att om vi inte klarar detta genom stimulansåtgärder, frivilliga åtaganden att verkligen medverka, då kan samhället inte bara passivt åse en sådan situation, då får vi tillgripa tvångsavverkning. Det är rimligt att ha en beredskapslagstiftning för det ändamålet.
Herr talman! Tvångsavverkning hade vi senast under andra världskriget, när landet drabbades av en bränslekris och det gällde att få fram vedbränsle. Då var en sådan åtgärd säkerligen motiverad. Men i botten av Rune Johanssons i Ljungby resonemang ligger att lönsamheten för skogsägarna är av mindre intresse. Jag upprepar att det här gäller en prisfråga. Vi har fått kostnadsökningar inom skogsbruket som gör att man inte kan ta fram skogsråvara med den ersättning som ges därvidlag. Riksdagen har alltså godtagit det skogsstimulanspaket som jag hoppas skall haen viss effekt. Vi behöver inte här diskutera vem det var som hade de bästa förslagen när det gäller att stimulansen verkligen skall bli effektiv. Vi får se hur det hela kommer att verka. Men jag vill hävda att det inte räcker med denna stimulans utan att vi också måste förbättra skogsindustrins betalningsförmåga. Rune Johansson i Ljungby säger att Östanå och Böksholm f. n. kanske inte utgör de största problemen inom de delar av koncernen som det här gäller, och det vet jag också. Men eftersom det här är fråga om en långsiktig strukturomvandling, måste man verkligen se om dessa enheter är lönsamma om ett och två år. Det är inte bara så att man tittar i delboksluten när man skall strukturera och säger att de enheter som har röda siffror skall läggas ner och de andra skall behållas. Det måste finnas en strukturplan. Jag vill betona att det viktigaste är att man får en kompetent ledning. Det är klart att denna kompetenta ledning skall samverka med de anställda. Vi är helt överens om att man skall ta vara på de anställdas kunskaper och erfarenheter. Men jag har ändå en känsla av att ni på socialdemokratisk sida — och jag har en viss respekt för det — ser detta uteslutande i arbetsmarknadspolitiska termer. Det är bra i och för sig, men här gäller det alltså företagspolitik. Det gäller att få två av våra största företag här i landet att överleva. Då måste man kanske ta till radikalare medel än i vanliga fall.

Herr talman! Anledningen till att vi för den här debatten —-en av de sista vid detta riksmöte — är ju att skogsägarföretagen, och alldeles särskilt de två största, har större problem än de allra flesta skogsindustriföretag i övrigt. Det 147 är resultatet av en kombination av snabb expansion, svag kapitalbas och den långvarigaste lågkonjunktur som skogsindustrin har upplevt på mycket länge. De överväganden som ligger bakom denna propositions framläggande finns angivna i propositionen, men låt mig ändå understryka några av dem. Från flera håll, särskilt i pressen, har det sagts att man i varje fall borde ha låtit NCB gå i konkurs. Jag skall inte dölja att jag finner en hel del skäl tala för en sådan lösning. Ändå kom vi till ett annat resultat. Regeringen valde att med kraft och stora pengar gå in i båda dessa företag. Till Karl-Anders Petersson, vars inlägg jag till mycket stora delar kan instämma i, vill jag säga att vi gjorde det så snart det förelåg underlag för en överenskommelse. Han sade ett par gånger att det var utdragna förhandlingar och att det var med en viss spänning man avvaktade den hållning vi skulle inta gentemot de skogsägarkooperativa företagen. Ja, den färdriktningen angavs i uttalanden av mig åtskillig tid innan något förhandlingsresultat förelåg. Jag vill framför allt stryka under att det är två parter i en förhandling.

När man är i färd med att göra stora och dyrbara affärer är det dessutom ganska klokt att ordentligt penetrera vad man gör, inte nöja sig med att på en höft anslå två miljarder kronor. Efter att alltså konkret och ingående ha penetrerat vad som kunde göras, så valde vi att gå in och hjälpa företagen. En konkurs för NCB — någon sådan var knappast aktuell för Södra Skogsägarna — detta komplicerade företag, skulle ha kunnat leda till oplanerade nedläggningar. Det skulle ha kunnat leda till att fem av de sju bakomliggande skogsägarföreningarna med 2 500 anställda sannolikt hade dragits med i konkursen. Det skulle ha lett till en oreda på virkesmarknaden, till förfång inte bara för NCB utan också för privata och statliga skogsföretag, vilka också är avnämare till skogsägarföreningarna. Förlusterna genom en konkurs skulle i mindre grad ha drabbat bankerna, som i allmänhet var väl garderade, än en lång rad mindre leverantörer. Det hade fört med sig ett långt utdraget utredningsskede under ledning, icke av departementet utan av en konkursförvaltare. Det skulle också ha blivit svårare att åstadkomma en planmässig förändring av industristrukturen. Trots detta vårt handlande vill jag fortfarande bevara möjligheten att i konkreta fall låta konkurs äga rum för att därefter gå in med rekonstruktioner. Men i detta fall kom vi fram till att det inte var en praktisk eller bra utväg. Sedan kan man säga att den avvägning av statens ägarandel, det inflytande som tillförsäkras staten i konsortialavtalet, naturligtvis kan diskuteras. Mig föreföll det att vara en rimlig avvägning och också ett uttryck fören medveten önskan att bevara den kooperativa karaktären i företagen, och den tanken har ju här vunnit ett ganska vidsträckt instämmande. Nr 172 Nu löser inte en finansiell rekonstruktion alla problem. Det är angeläget att Fredagen den den nya ledningen kan bereda strukturplanerna, och jag noterar att Rune 8 juni 1979 Johansson gjorde det allmänna uttalandet att man från socialdemokratiskt håll icke vill stoppa strukturförändringar. Jag noterar också som mer betryggande att utskottsmajoriteten vill undvika konkreta bindningar i strukturfrågorna. I utskottsbetänkandet föreligger två förslag till strukturbolag. Som redan har framgått av debatten förefaller det som om de skiljer sig mycket till sin syftning.

Jag är glad, herr talman, att utskottet i stort sett har slutit upp bakom regeringens proposition. Det har sagts ibland att vår obenägenhet för grandiosa strukturbeslut och planer är ett uttryck för att vi är passiva gentemot skogsindustrins problem. Jag bestrider detta.

Vidare vill jag peka på hurusom Munksjös problem med assistens från vår utredningsman kan klaras utan statliga insatser och på lånen till domänverket, tidigare här diskuterade, som hjälper flera av företagen att klara sina ekonomiska problem. Jag kan erinra om den stora skogspolitiska PM om underlag för framtida åtgärder som nu är ute på remiss, och jag kan peka på dagens stora åtgärder beträffande NCB och Södra Skogsägarna. Mera vore att säga, men låt mig sluta med den konklusionen att vi på det här området handlat konkret, beslutsamt och resultatrikt.
Herr talman! Av vad industriministern har anfört framgår ju att våra farhågor inte var helt ogrundade när vi en tid ängslades för att industriministern lekte med tanken att använda konkursvapnet mot NCB. Han kom fram till att det inte var någon bra utväg att använda det. Jag gratulerar till det. Jag är helt säker på att industriministern har valt den rätta vägen. En av orsakerna till detta, säger industriministern, är det kaos man annars hade skapat på virkesmarknaden. Ja, jag är alldeles övertygad om att det hade 149 uppstått skador på skogsindustrins område som det kunde ha tagit väldigt lång tid att läka. Därför är jag tacksam att industriministern valde den vägen han nu gjorde. Herr Huss säger att det är bra att man ger sig tid och inte abrupt kastar in 2 miljarder för att rädda de här företagen. Visst är det bra att man ger sig tid, men man kan dröja för länge också. Det ligger en fara även i det, och det var väl den faran som förespeglade oss när vi poängterade för folkpartirepresentanterna i utskottet att man måste låta det hända något. Vi var uppriktigt sagt litet rädda för att man skulle plocka russinen ur kakan och att det sämsta skulle bli kvar.

Herr talman! Jag skall väl inte grumla den glädje som uppenbarligen industriministern själv känner, när han säger att vi har inte varit passiva utan att vi gör åtskilligt. Men om vi bortser från att det var ett regeringsskifte i höstas, så har ju ändå de två och ett halvt åren av borgerlig regim inneburit ett uppehåll i den skogsindustriella utvecklingen. Har det skett någon egentlig investering av värde under den tiden? Har man vågat sig på att planera? Har man vågat att genomföra de så viktiga förädlingsåtgärderna? Har man skapat något slags underlag för ett program? Nu säger industriminister Huss med den liberalekonomiska syn som han har på de här problemen: Varför skall man göra planer? Men, herr industriminister, är det ändå inte ganska viktigt att veta exempelvis vad som kommer att hända i Ådalen eller i NCB-regionen? Blir det Stora Kopparberg som tillsammans med Graningeverken bygger Utansjö, enligt en tidigare kommuniké? Kommer Stora Kopparberg att söka kontakt med det nya NCB för att diskutera om man skall bygga i Vallvik? Är det rimligt att den nya NCB-ledningen tar upp förhandlingar med Cellulosabolaget om att eventuellt bygga i Väja-Dynäs? Det är kanske rimligt alltihop, men skall det ske på en gång? Är det ändå inte riktigt att man försöker bilda sig en uppfattning om vad som kommer att hända, om vad som är rimligt i fråga om en strukturutveckling inom ett sådant här område? Det berör ju inte bara utbyggnaden. Det berör allt som får konsekvenser genom utbyggnaden. Hur kommer det att gå i Kramfors? Hur kommer det att gå i Hörnefors? Hur kommer det att gå i Köpmanholmen? En rad orter berörs av den strukturomvandling som kommer. Detta menar ni att företagen ensamma skall sitta och bestämma om. Anställda, kommuner, hela regioner skall inte veta någonting om det. Vad vi förespråkar är ju att vi gemensamt — samhälle, företag och anställda — skall arbeta med problemen, diskutera dem och försöka lägga upp vettiga planer för hur en utveckling lämpligen skall kunna ske.
Herr talman! Låt mig först säga till Karl-Anders Petersson, som åberopade | att han och hans meningsfränder hade tryckt på i förhandlingsfrågan, att det | ofta är bra att trycka på, men det är praktiskt att trycka på där påtryckningar behövs — i detta fall den sida som verkade fördröjande. Till Rune Johansson i Ljungby vill jag säga att vi diskuterar inte om det behövs en planering från det stora företaget NCB:s sida och naturligtvis inte heller det uppenbara faktum att NCB rimligen måste överväga vilka kombinationer man kan göra med sina grannar. Detta är ju ett förnuftigt handlande. Det är också självklart — jag har sagt det tidigare i en debatt med Thage Peterson — att staten, som är så djupt involverad på olika håll, kommer in med planerande. Vad vi nu diskuterar är om man skall tillskapa ett strukturbolag med, såvitt jag förstår, mycket omfattande uppgifter. Men om Rune Johansson vill dämpa ner dem, så kommer vi varandra närmare — det är uppenbart. Det kan ju hända att det inte är en slump att denna regering inte föreslår ett strukturbolag — trepartiregeringen gjorde det inte, och socialdemokraterna gjorde det inte under sin långa tid av maktutövning. Syftena kanske inte är så långtgående, och då kanske vi kan samsas någorlunda.
Herr talman! Om detta problem inte har kommit upp tidigare, så är det av två huvudsakliga skäl. Det första är att vi i mitten av 1970-talet satte i gång ett planarbete genom skogsbranschrådet. Uppgiften var att utarbeta ett skogspolitiskt program. Det arbetet gick ganska långt under några år. Det andra skälet är att vi ställdes inför dessa problem såsom akuta. De två skogsägarföretagen har råkat in i en ekonomisk kris som de inte själva kan ta sig ur. Och då blir frågan närmast: När staten nu skall gå in och ta över 73 96 av aktierna i NCB och 40 96 i Södra Skogsägarna, skall det då bara vara en passiv sits? Man lägger det — vilket jag tycker är riktigt — i statens fond för aktier, som är en passiv verksamhet i och för sig. Men den regleras av regeringen. Är det då inte ganska rimligt att man funderar över om man inte borde ha en liten — om jag uttrycker det så, och det är inte kritik — expertförsamling som jobbar med de översiktliga problemen? Företagsstyrelserna skall självfallet finnas. Den främsta uppgiften borde vara strukturplanen. Låt mig också innan jag slutar repliken säga, att jag förstår den förnöjsamhet som industriministern känner. Lösningen i Mälardalen förefaller vara ganska så elegant. Men, kvar står problemet: Är råvaruförsörjningen till de många sågarna i Mälardalen klar? Eller vad tänker ni göra om det där också kommer att uppstå en betydande brist?
Herr talman! Av Rune Johanssons i Ljungby inlägg nu framgår just det som vi har befarat, nämligen att han tänker sig strukturbolaget som en 151 mellaninstans mellan regeringskansliet och företagsledningarna. Hur får man bra företagsledningar att arbeta under de förutsättningarna? Jag tror att det icke vore bra att här skapa en mellaninstans mellan dem som har det slutliga ansvaret — regering och riksdag — och företagsledningarna.